Fru talman! Kurt Kvarnström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att större vikt ska läggas vid finansiell samordning på rehabiliteringsområdet och att därmed en större andel av de 5 procent av sjukpenninganslaget som riksdagen beslutat om ska tas i anspråk för ändamålet. Regeringens politik syftar till att stärka arbetslinjen och minska utanförskapet. En stor del av utanförskapet består av att människor står utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa. Många av dessa människor behöver stöd för att kunna återfå sin arbetsförmåga och komma tillbaka till arbetslivet. Det finns dock brister i samspelet mellan socialförsäkringen och nödvändiga rehabiliteringsinsatser. Väntan på rehabilitering leder ofta till onödiga sjukpenningkostnader och ökat lidande. Men eftersom anslaget för sjukpenning och ansvaret för rehabiliteringsinsatser är åtskilda förhindras en effektiv användning av samhällets resurser. Detta leder till att den enskilde kommer i kläm. Finansiell samordning, eller Finsam som det brukar kallas, är en viktig verksamhet för att motverka gränsdragningsproblem och bättre ta till vara den enskildes arbetsförmåga. Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 varit tydlig på denna punkt genom att betona att Finsam är en verksamhet som ska prioriteras när det gäller hur Försäkringskassan ska använda de 5 procent av sjukpenninganslaget som får disponeras för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Jag har också försäkrat mig om att Försäkringskassan har fördelat medlen i enlighet med regeringens prioritering. Därmed ges finansiell samordning de resurser som bedöms nödvändiga för att bedriva planerad verksamhet. Finansiell samordning är beroende inte bara av resurser utan även av att det ges legitimitet för insatser som kräver samarbete över sektorsgränserna. I detta avseende har de centrala myndigheterna en viktig uppgift. Regeringen har därför givit Försäkringskassan, Ams och Socialstyrelsen i uppdrag att stödja utvecklingen av finansiell samordning. Sveriges Kommuner och Landsting medverkar också i detta arbete. Även om finansiell samordning är en viktig verksamhet är det angeläget att utveckla den nuvarande Finsamlagen. Regeringen vill därför införa en mer flexibel finansiell samordning som i större utsträckning kan anpassas till lokala förutsättningar. Denna fråga bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen har också vidtagit åtgärder för att förenkla revisionen av finansiell samordning. Revisionen har uppfattats som mycket tungrodd av dem som bedriver finansiell samordning, och regeringen har därför sett över revisionsbestämmelserna i Finsamlagen. Jag kan glädja Kurt Kvarnström med att regeringen inom kort avser att lämna ett sådant förslag till riksdagen. Det är min förhoppning att de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit kan underlätta för dem som i dag bedriver finansiell samordning. Det är också min förhoppning att regeringens åtgärder kan bidra till att finansiell samordning framöver bedrivs i allt fler delar av landet. I dag bedrivs finansiell samordning i drygt hundra kommuner, och vad jag har erfarit kommer ytterligare kommuner att omfattas under det närmaste året. Det är angeläget för såväl den enskilde som samhället.
Fru talman! Jag vill tacka socialförsäkringsministern för svaret. Jag kan inte påstå att jag är helt nöjd med svaret. Jag tycker nog att det finns mycket mer som regeringen kunde göra med den lagstiftning som finns för att absolut höja den ambitionsnivå som det handlar om. Riksdagen har fattat beslut, och enligt det ger lagstiftningen väldigt stora möjligheter att göra mycket mer i det lokala perspektivet. Jag tycker inte att man lever upp till ambitionsnivån. I och för sig står det i skrivningen till Försäkringskassan att den här delen är prioriterad, men prioriteringen är väldigt lågt ställd. En väldigt stor del av pengarna - den fördelning av 1,4 miljarder som man har till sitt förfogande - nästan 1 miljard kronor, går till samverkan mellan statens parter, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Jag ser inget fel i det, att det sker ett ordentligt arbete i det sammanhanget, men jag tycker att ambitionsnivån är alldeles för låg. Den finansiella samordning som denna kammare har tagit ställning till har i den här fördelningen knappt 193 miljoner kronor. Den nivån är satt väldigt mycket utifrån den verksamhet som bedrevs under fjolåret. Under hösten i fjol avstannade aktiviteten med att bilda fler samordningsförbund ordentligt. Ambitionsnivån är inte högre i år än vad den var under fjolåret, så här flyttar man inte fram positionerna någonting. Jag tycker att det är alldeles för klent att det är tre län som får noll kronor för att börja arbeta med finansiell samordning. Då tycker jag att ambitionsnivån är alldeles för låg. Därför måste jag fråga igen: Varför har ambitionsnivån avstannat? Min bestämda uppfattning är att den har avstannat. Vem har fått det konkreta uppdraget att fortsatt arbeta med att bygga ut Finsam? Jag känner inte att den aktiviteten finns runt omkring ute i landet på det sätt som skulle behövas. Ministern skriver, mycket förtjänstfullt, att en förenkling av revisionen är på väg. Jag kan själv ta på mig ett eget engagemang sedan lång tid tillbaka att driva på den här frågan för att det här ska komma till stånd. Det är en vällovlig förändring. Det är statens del av revisionen, alltså Riksrevisionen, som väldigt mycket har tyngt kostnaderna för den revision som har skett hittills. När det gäller flexibiliteten, som ministern skriver om, har jag den bestämda uppfattningen, med den erfarenhet jag har, att alla fyra parterna behöver vara med fortsättningsvis så att ingen blir svartepetter i det gemensamma jobbet. Här handlar det främst om personer som har en väldigt sammansatt problematik och behöver hjälp från flera för att vi ska nå målet om en gemensam arbetsmarknad. Jag hoppas verkligen att det inte kommer ett förslag om att tona ned samhällets hela engagemang för de här viktiga frågorna. Det är rehabiliteringsfrågorna som är grunden för lagstiftningen. All försöksverksamhet och all verksamhet hittills pekar just på att alla behöver vara med för att man verkligen ska nå de här resultaten. Jag hoppas att det också består i lagstiftningen i fortsättningen.
Fru talman! Interpellanten är inte nöjd. Ja, jag kan glädja mig åt att det finns en representant för Socialdemokraterna som står här och säger att han inte är nöjd. Sedan jag kom in i riksdagen 1998 hade jag ett antal interpellationer och debatter just på det här temat där jag vädjade till Socialdemokraterna och den dåvarande regeringen att inte förhala och dra i långbänk de försök som förekommit ända sedan 1992 och som jag då upplevde att Socialdemokraterna ville förhala. Därför kan vi vara helt överens om att vi är glada och nöjda med att vi den 1 januari 2004 äntligen fick en lag som visade på tyngden och vikten av samordning och Finsam. Det är den lagen som i dag begränsar insatserna till 193 miljoner kronor. Det finns också andra verksamheter som vi inte får glömma bort och som är viktiga när det gäller samordningen mellan Ams, Försäkringskassan, Pila och så vidare. Vi har ett stort antal insatser för att på olika sätt samordna. Jag tycker att Finsam är viktigt. Som interpellanten säger står det också i alliansregeringens budget för 2007 att vi tycker att det är viktigt med finansiell samordning och att vi ser positivt på den utvecklingen. Där är vi nog överens. Om interpellanten hade haft lite större inflytande över sitt parti hade vi kanske varit lite längre framme än vi är just nu. Men jag lovar att vi tar detta på allvar, och jag hoppas att Kurt Kvarnström också kan påverka sitt parti i den riktningen. Kurt Kvarnström tog upp revisionen. Det har ju framförts att det är jobbigt att man inte har kunnat samordna revisionen. Nu kommer det ett sådant förslag. När jag nyligen besökte Hisingen för att titta på Deltaprojektet fick jag veta att man där var mycket glad över detta med revisionen. Där fick jag en inblick i det som håller på att ske inom samordningsförbunden, där jag ser att det händer väldigt mycket. Om vi ser bakåt kan vi konstatera det som jag inledde med att säga, nämligen att det är olyckligt att vi inte har kommit längre och att lagen förhalades under hela 1990-talet. Men när man har utvärderat effekterna av Finsam, Socsam och Frisam kan man se att de har påverkat sjukskrivningen och sjukskrivningskostnaden, vilket har varit bra, liksom att samordningen mellan de olika aktörerna har varit bra.

Fru talman! Jag uppfattar att socialförsäkringsministern egentligen inte är nöjd med den fördelning av pengar som har skett. När man följer den länsfördelning som Försäkringskassan nu har gjort kan man se något av ett status quo över det som var under hösten. Jag beklagar starkt att vi inte i våra partier längre har någon möjlighet att driva på de här frågorna i Försäkringsdelegationen. Efter att de förtroendevalda försvann har det blivit lite paus i arbetet med att utveckla finansiell samordning. Jag tror att detta har en del i att vi nu inte har mera resurser för att gå vidare. Ute i kommuner och landsting har man på många ställen gett upp hoppet om att komma vidare. Det finns inte mer pengar att få på kort sikt. Man slår huvudet i taket redan nu, för hela året. Det är väldigt beklagligt att man har tagit ett sådant beslut. Det kan ministern inte vara nöjd med om jag förstår hennes ambitioner rätt. Det som i dag sker är att det finns ganska gott om pengar i sammanhanget. Alla pengar är i princip fördelade till olika verksamheter i de olika länen. Jag är lite kritisk mot att man också fördelar stöd till enskilda personer. Det var inte meningen från början att lönebidragen skulle bekostas via de 5 procent som avsätts för finansiell samordning. Det var inte grundsynen i det beslut som riksdagen fattade. Jag anser att detta är viktigt utifrån ett bestämt perspektiv. Helheten är viktig, men det är också viktigt att man ser de behov människor har. Det är viktigt att man jobbar på ett annat sätt, utifrån ett underifrånperspektiv där man möter människor i vardagen. Min erfarenhet - jag har varit aktiv i detta sedan något år och är fortfarande aktiv - är att det är stöd i vardagen som människor behöver. Alldeles för lite av pengarna går till konkreta rehabiliteringsåtgärder som möter människorna. Det görs en mängd utredningar i Pilas regi. Deras kvalitet har i och för sig blivit ifrågasatt under de senaste veckorna. En annan konsekvens, som är viktig utifrån det ekonomiska perspektivet, är att om staten är duktig på att hitta samordningspartner så fördubblas resurserna. Det är detta som sker i Finsam när kommuner och landsting också finns med. Mina erfarenheter är mycket positiva när det gäller att arbeta med människor i vardagen. Jag har varit med i ett förbund som inriktar sig på att arbeta med ungdomar som har det besvärligt. Där har det gått att nå väldigt bra resultat med intensivt arbete i vardagen nära människorna. Uppifrånperspektivet i Pila är inte rätt väg för mig. Därför är jag angelägen om att man flyttar fram positionerna, och det tycker jag inte att regeringen har gjort i det här arbetet. Jag tycker att utvecklingen är intressant. Jag är fortfarande ordförande i något som heter Södra Dalarnas Samordningsförbund. Där har vi mellan politiker och chefer kommit till en plattform som jag tycker känns bra, nämligen att södra Dalarna är en plats för alla. Alla kommer inte att ha ett jobb på heltid, men alla kommer att finnas, behövas och vara synliga. Jag tycker att vi måste flytta fram positionerna ordentligt i de här sammanhangen. Där måste alla fyra parterna finnas med. Sjukvården - som har varit lite tveksam i detta - har väldigt mycket att tjäna på sikt på att vara aktiv i det gemensamma jobbet. Redan nu ser jag effekterna av att de olika normala organisationerna tar till sig ett arbetssätt som är annorlunda och som är väldigt viktigt för de enskilda individerna.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att le lite när Kurt Kvarnström talar om att det råder status quo. Den här regeringen har hållit på i nio månader. Kurt Kvarnströms partis regering höll på i 15 år. Man måste se till proportionerna. Ni höll på och sade nej och lät försöken pågå i kanske 15 år. Jag har hållit på med den här frågan i nio månader. Vi har slagit fast att vi vill utveckla och stärka sambandet. Jag tycker att den jämförelsen haltar. Den förra regeringen drog också i gång något som hette Pilaprojektet. Det har inte varit ordentlig tillsyn och utvärdering i det projektet. Den har inte varit rättssäker, vilket också Försäkringskassan erkänner i dag. Därför vill vi stärka tillsynen över Försäkringskassan, som inte har haft någon reguljär tillsyn under den förra regeringens tid. Därför har jag tillsatt en utredning som blir färdig i oktober. Nu förstår jag att Kurt Kvarnström vill att vi ska satsa mycket mer pengar än de 5 procenten. Om detta är Socialdemokraternas ambition vore det intressant att se hur mycket mer ni vill stärka detta med. Vi har ännu ingen ordentlig utvärdering och redogörelse för effekterna av det som har hänt. Jag har en önskan och ambition att om vi ska använda skattepengar så ska vi veta att de också gör ordentlig nytta, att de går till det de ska, att mänskligt lidande minskar och att folk kommer tillbaka, får rehabilitering och så vidare, så att de kanske kommer till arbete. Men jag kan inte stå här som Kurt Kvarnström och lova att vi nu ska satsa ännu mer pengar om vi inte samtidigt vet något om effekten. Jag undrar naturligtvis hur mycket mer pengar Socialdemokraterna har i sin budget för detta. Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Ams har i uppgift att nu komma med en redovisning av hur effekterna ser ut. Det ser jag fram emot. Den lag som finns i dag - den lag som den förra regeringen drev igenom den 1 januari 2004 - begränsar och sätter ramarna för hur vi ska kunna agera. Redan efter sex dagar skrev vi i den nya regeringen i budgetpropositionen för 2007 att vi ser Finsam som en väldigt viktig aktör på marknaden när det gäller samordning och när det gäller att använda dessa pengar på bästa sätt. Det skulle vara intressant att höra hur mycket mer pengar som Socialdemokraterna vill lägga på Finsam.